Herr talman! Jag skall inte gå in i någon längre polemik med Tore Claeson, utan försöka begränsa mitt inlägg med tanke på kammarens hårt ansträngda debattid. Tore Claessons anförande gav dock anledning till ett par kommentarer. Innehållet i det betänkande som vi nu behandlar omfattar inte hela den ungdomsproposition som regeringen har framlagt, utan i första hand ungdomsbostadsstödet och finansieringen vid nyproduktion av studentbostäder. På den senare punkten är utskottet helt enigt, vilket det inte är på den första. Dessutom tar utskottet ett par initiativ. Det vore bra om vi kunde begränsa debatten till att omfatta dessa två sakfrågor. Jag kan helt instämma med Tore Claeson i hans kritik mot regeringens förslag om ungdomsbostadsstöd. Hans kritik var utomordentligt stark, och han använde sig bl.a. av ordet hittelön. Jag förstår honom och kan alltså dela hans uppfattning. Med tanke på denna hans kritik förvånar det mig dock att just Tore Claeson och vpk såvitt jag kan förstå hjälper regeringen att få igenom detta förslag i riksdagen, om nu inte vpk har ändrat sig efter utskottsbehandlingen. Efter Tore Claesons anförande här utgår jag emellertid från att vpk röstar för reservation 1 från moderaterna, folkpartiet och centern, en reservation som innebär avstyrkande av det förslag till ungdomsbostadsstöd som Tore Claeson helt riktigt och så allvarligt har kritiserat.
Herr talman! I mitt anförande gjorde jag ungefär som Agne Hansson, dvs. jag inskränkte mig inte bara till att kommentera det som har behandlats av utskottet. För helhetens skulle måste man faktiskt teckna en bild av läget i allmänhet och försöka hålla samman orsakerna till den situation vi befinner oss i vad gäller bostadsmarknaden. Det är också nödvändigt att erinra om de förslag till åtgärder som måste vidtas för att råda bot på allt elände på detta område. I mitt anförande, Agne Hansson, avvek jag inte på någon punkt från vad vi har sagt i vår motion till regeringens proposition, från vad jag har sagt i utskottet eller från vad jag har reserverat mig för i detta betänkande. Att rösta för de borgerligas förslag såsom de är utformade skulle göra saken ännu sämre. Därmed har jag helt naturligt avstått från att ansluta mig till de borgerligas förslag och därmed, om de skulle antas, ytterligare försämra situationen för ungdomarna. Så enkelt är det, Agne Hansson, och det är orsaken till att jag inte på varje punkt har avgett någon reservation. Jag har gjort en avvägning med utgångspunkt i möjligheten att så snabbt som möjligt kunna göra vissa insatser. Jag beklagar att vi inte har lyckats få socialdemokraterna med på vettiga vpk-förslag. Men vi vet att de kommer att ansluta sig till dem så småningom. Därför kommer vi att fortsätta att framföra våra förslag. Säkerligen kommer vi som i så många andra sammanhang att få uppleva att andra ansluter sig också till de förslagen.
Herr talman! På vilket sätt, Tore Claeson, försämras ungdomarnas bostadssituation, om riksdagen går emot ett förslag som Tore Claeson kritiserar, ett förslag som enligt Tore Claeson är oerhört dåligt och inte leder till någon effekt? Jag har inte krävt att vpk skall ansluta sig till de icke-socialistiska partiernas förslag i övrigt utan bara i den del som gäller att avslå ett förslag som Tore Claeson anser vara helt verkningslöst.
Herr talman! Snälla Agne Hansson, lyssna litet mera på vad jag säger och vad jag sade i mitt inledningsanförande! Jag har inte sagt att regeringsförslaget är oerhört dåligt, och jag har inte sagt att man inte får några nya bostäder, utan jag har sagt att förslaget är otillräckligt och till viss del också missriktat. Det missriktade är speciellt det särskilda stödet till fastighetsägare, som utan någon ”hittelön” borde ställa nyproducerade eller ledigblivna lägenheter till resp. bostadsförmedlings förfogande så att de kan upplåtas till bl.a. bostadssökande ungdomar. Agne Hansson försöker ge en vrångbild av vad jag har sagt. Jag har velat ha förslaget bättre utformat på många punkter, som jag också har preciserat, här i mitt inledningsanförande och i de reservationer som finns. En gång till: Ett bifall till de borgerligas förslag skulle göra saken ännu sämre för de bostadslösa ungdomarna. Det har varit och det är min utgångspunkt.

Herr talman! Jag skall ta upp ungdomens situation på bostadsmarknaden och kommentera reservationerna 1-6. Lennart Nilsson kommer att tala om reservationerna 7—22. För ganska precis ett år sedan hade vi ungdomsboendet uppe för diskussion här i kammaren. Tyvärr kan man konstatera att boendesituationeniinte har förbättrats sedan dess. Vad som däremot är positivt är att vi i dag skall behandla ett betänkande med förslag som kommer att ge kommunerna möjlighet att förbättra ungdomarnas bostadssituation. Positivt är också att de borgerliga partierna är överens med oss om att något måste göras åt bostadsbristen för ungdomar. Men sedan, när vi skall till att diskutera olika möjligheter och förslag till detta, blir det plötsligt nej till alltihop. När konkreta förslag läggs fram, för att på både kort och lång sikt förbättra bostadssituationen, då talar de borgerliga om vilken dålig bostadspolitik socialdemokraterna har drivit, i stället för att diskutera de förslag som ligger och ha som målsättning att förbättra dem och på så sätt föra en konstruktiv debatt som leder till beslut som skall kunna lösa problemen. Herr talman! Läser man bostadsstyrelsens rapport från februari i år, får man bekräftat att bostadsbristen inte bara är ett storstadsproblem utan att det i drygt 180 av landets 284 kommuner råder brist på bostäder åt ungdomar. Det mest vanliga mönstret för ungdomar är att de flyttar in till kommunernas centralorter eller till högskoleorter och expansiva regioner. Värst är det i storstadsregionerna. I Stockholm står ca 130 000 personer i bostadskö. Därav är ca 40 000 ungdomar. Många av dessa ungdomar är bostadslösa. De bor tidvis hos kamrater — än här och än där. Ibland kommer de över andrahandskontrakt på en lägenhet, oftast på kort eller obestämd tid. Men det mest vanliga är att de får kontrakt som gäller i tredje, fjärde, femte eller sjätte hand, och då får de inte ens sätta sin namnskylt på ytterdörren. I dag är det vanligt att man ser ungdomar på tunnelbanan med sitt pick och pack på väg från en tillfällig bostad till en annan. Och den som vill ha en bostad i dag i Stockholms innerstad via bostadskön måste vara utrustad med ett stort tålamod och vara garanterad ett mycket långt liv. Det tar ca 200 år att få en tvåa på Östermalm! Det finns flera orsaker till den uppkomna situationen, bl.a. stor inflyttning till Stockholm från andra delar av landet, beroende på bättre möjligheter till arbete, stor inflyttning av invandrare samt stora ungdomskullar födda på 1960-talet som nu behöver bostad. Dessutom flyttar ungdomar hemifrån tidigare när de slutat skolan och fått jobb. Till följd av den stora bostadsbristen har det blivit skyhöga priser på bostadsrätterna. Det är de köpstarka grupperna som kan konkurrera om bostäderna i innerstaden och andra attraktiva områden. En annan anledning till att det saknas bostäder är att många grannkommuner till Stockholm inte levt upp till sitt ansvar att bygga bostäder åt sina invånare i den utsträckning som behövs. Ytterligare en bidragande orsak till bostadsbristen är bankernas generositet att låna ut pengar till köp av bostadsrätter och fastighetsandelar. Omvandlingen till bostadsrätter går snabbt i Stockholm. Mellan 2 000 och 2 500 lägenheter per år görs om från hyresrätt till bostadsrätt. Det ger inga nya lägenheter till bostadsförmedlingen. Trots den snabba omvandlingstakten har prisutvecklingen varit svindlande. En trea kostar i dag mellan en halv och en miljon kronor, beroende på stadsdel. Det finns också gott om inredningsbara vindar i Stockholm, men dessa har mycket snabbt blivit spekulationsobjekt. De inreds mycket exklusivt och säljs för miljonbelopp. Denna utveckling inom bostadsområdet gör det omöjligt för en vanlig löntagare att hyra eller köpa en lägenhet, om man inte har gott om pengar. Det blir segregation i boendet och ingen naturlig blandning av människor i de olika områdena. Var skall ungdomarna bo? De har inte en chans att hävda sig i den konkurrensen. De tillhör de grupper som av naturliga skäl har ont om pengar. De har kanske nyligen avslutat sina studier, inte jobbat så länge och tjänar inte så mycket. De har mindre möjligheter än andra att betala höga hyror och har inte ett eget kapital att köpa en lägenhet för. Herr talman! Jag har försökt att i ganska korta ordalag beskriva den situation som många upplever i dag när det gäller att via bostadskön få en bostad i Stockholm. Men som jag sade inledningsvis, är det här inte specifikt för Stockholm, utan bostadsbristen sprider sig i hela landet. Det är en oroande utveckling som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Den sociala tryggheten naggas hårt i kanten av den alltmer växande bostadsbristen, som också utnyttjas i spekulativt syfte och hårt drabbar de människor som är utan bostad och då framför allt de unga. Prot. 1986/87:132 De ungas ställning på bostadsmarknaden måste stärkas. Åtgärder måste 27 maj 1987 sättas in för att ge kommunerna bättre möjligheter att möta de ungas behov av lämpliga bostäder och för att stärka betalningsförmågan hos ungdomar med låga inkomster så att de kan efterfråga bostäder. Herr talman! Jag fick i går några frågor som jag skall försöka besvara innan jag går in på att kommentera reservationerna. Den första frågan kom från moderaterna och var om vi skulle kunna tänka oss att avveckla ROT-bidraget. Man menar att ROT-bidraget medverkar till att fastighetsägarna inte bevarar ettorna. Ungefär 150 000 ettor har försvunnit under årens lopp i samband med saneringar och ombyggnader. Det är ganska klart att många smålägenheter försvinner när man sanerar och bygger om. Vi vet att många av smålägenheterna varit av oerhört dålig kvalitet. På de sämsta ställena har det varit dåligt med värme och dåligt med varmvatten. Ungdomarna har krav på att när de skall ha en lägenhet behöver de också en bra standard. De behöver alltså ha varmt när de kommer hem. Det är inte meningen att de t.ex. skall tända i kakelugnen eller värma vatten till disk och tvätt osv. Detta gör att många av smålägenheterna faktiskt har slagits ut. Men vi skall också komma ihåg att i och med att man har gjort sammanslagningarna har man också fått tvåor som har varit mycket bra som bostäder för de unga. Vi får inte se så enögt på det här problemet. Sedan kan vi också konstatera att det fortfarande finns mycket gott om ettor över hela landet. I planeringen av bostadsmarknaden räknar vi med att ettorna mer eller mindre kommer att försvinna. Även ungdomarna behöver tvårummare. Men det är klart att i bostadsbristens dagar får man acceptera att ta de lägenheter som finns. Jag kan återkomma till Stockholm, eftersom det är min hemort. I Stockholm finns i dag 28 000 övernattningslägenheter som innehas av privatpersoner eller organisationer. Skulle den övervägande delen av de lägenheterna lämnas till bostadsförmedlingen, då skulle vi kunna ge många ungdomar lägenheter mycket snabbt. Vi hoppas att den nya bostadsanvisningslagen skall möjliggöra detta. Jag fick också en fråga om inredningsbara vindar. Jag har inte någon större förhoppning om att vi skall kunna inreda vindar vare sig i Stockholm eller någon annanstans i landet, eftersom de fria marknadskrafterna verkligen har upptäckt, att är det något som man kan tjäna pengar på så är det att inreda vindarna mycket exklusivt och sälja dem mycket dyrt. Frågan var om vi skulle kunna släppa på hisskravet för att göra det lättare att inreda vindar. I utskottet har vi sagt nej till detta, men sedan kan ju kommunen göra avsteg från regeln genom att godkänna lånehandlingarna och på så sätt avgöra om man skall ha hiss upp till vinden eller inte. Det är något som bostadsstyrelsen inte kan överklaga. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera reservationerna 1-6. De borgerliga har i en gemensam reservation, nr 1, yrkat avslag på förslaget om införande av ett särskilt ungdomsbostadsstöd med motiveringen att stödet bara kommer att gå till de expansiva kommunerna med ett stort inflyttningstryck. Det är ju i och för sig riktigt att de kommunerna får en stor 25 del av stödet, men det är där vi har stor brist på bostäder, och även där skall ungdomar bo. Här kommer även en annan aspekt in, och den är att man måste se på dessa områden med regionalpolitiska ögon. Vi måste ju se till, att också de kommuner som inte är expansiva i dag blir det. Den överhettning som i dag finns i storstadsregionerna måste fördelas även till andra regioner i landet. Reservation nr 2 är också gemensam för de borgerliga. Där yrkar man att ungdomsboendedelegationen skall avvecklas med motiveringen att den inte har tillskapat några nya lägenheter. Delegationens uppgift är att stimulera till diskussion och information om ungdomars boende och att underlätta nya initiativ. Syftet är att verkligen utnyttja alla de olika möjligheter som finns för att få fram lämpliga bostäder för unga. Delegationen föreslås nu också aktivt medverka till att ungdomsbostadsstödet utnyttjas på ett effektivt sätt. En sammanställning av erfarenheterna skall föreligga i augusti 1988. Delegationen har framställt en broschyr som presenterar en massa idéer och som samtidigt ger information och kontakt med olika organisationer. Jag rekommenderar samtliga borgerliga ledamöter att läsa den. Har ni inte den broschyren, så skall jag med glädje dela ut den till er. Reservation nr 3 handlar om stimulansåtgärder för lokala boendeexperiment. Den har lagts fram av moderaterna och folkpartiet. Bostadsutskottet delar den uppfattning som framförts i reservationen, nämligen att kategoriboende inte bör eftersträvas. Det är viktigt att alla åldersgrupper finns i ett bostadsområde. Samtidigt konstaterar utskottet, att skall man kunna lösa bostadsfrågan för de unga måste speciella insatser göras. De olika förslag som kommunerna hittills har tagit fram och kommer att ta fram för att lösa akuta problem måste ses som tillfälliga åtgärder tills bostadsbristen är avhjälpt för de unga. De skall inte vara permanenta utan går säkert att använda till annat så småningom. Reservation nr 4 är en gemensam borgerlig reservation som handlar om samverkan för eget byggande. Det framhålls i reservationen att det är väsentligt att ungdomar ges möjlighet att genom egna initiativ och utifrån sina egna behov lösa sin egen bostadsfråga. En framkomlig väg kan sålunda vara att stimulera kommuner och företag att stödja ungdomar som vill slå sig samman och bygga mindre hus.

Eftersom bostadsutskottet delar motionärernas principiella uppfattning tänker jag inte beröra den delen mer. Men jag kan inte låta bli att undra, vad moderaterna menar med valfrihet för bostadslösa ungdomar. Vad skall de välja för någonting när det inte finns något att välja på? Det finns nästan inga bostäder att erbjuda ungdomarna, det enda som finns är avsaknad av Prot. 1986/87:132 bostäder för de unga. Det är ett problem som måste lösas. Det är därför vi i 27 maj 1987 dag behandlar detta betänkande. Reservation nr 6 är en gemensam reservation från de borgerliga partierna som tar upp frågan om ungdomskontrakt med begränsat besittningsskydd. Bostadsutskottet delar motionärernas principiella uppfattning att det inte är särskilt lämpligt att genom generella regler inskränka besittningsskyddet för ungdomar.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

Herr talman! Berit Bölander ger en felaktig bild när hon påstår att vi från centern och de icke-socialistiska partierna i övrigt skulle säga nej till alla regeringens förslag utan att ha några egna konkreta alternativ att komma med. Jag hänvisar till mitt anförande under gårdagskvällen, där jag deklarerade det åtgärdsprogram för att komma till rätta med ungdomens bostadssituation som vi från centern har lagt fram i vår motion i det här sammanhanget. Sedan gjorde Berit Bölander en analys av den situation som ungdomarna befinner sig i på bostadsmarknaden, och den rymde i sin helhet en våldsam kritik av bostadssituationen och ett erkännande av en fullständigt misslyckad politik från regeringens sida. Någonting annat var det ju inte fråga om. Orsakerna till att vi har det så här var bl.a. att vi har fått denna våldsamma inflyttning till storstadsområdena och att ungdomskullarna har ökat. Men varför stå här och kritisera detta, Berit Bölander? Vem är det som har ansvaret för den här utvecklingen? Vem är det som skall lägga fram de förslag här i kammaren som skall ändra på den utvecklingen, om det inte är regeringen? Om det nu vore så, Berit Bölander, att regeringen verkligen ville vidta åtgärder men saknade idéer och förslag, skulle jag möjligen kunna förstå det, men så är det ju inte. Vi i centern har på en rad områden — inte minst när vi behandlar det här ärendet — lagt fram en rad konkreta förslag på åtgärder beträffande hur man skulle kunna ändra på detta. Vi har anvisat åtgärder för att minska trycket på bostadsmarknaden här i Stockholm. Berit Bölander tog upp smygkontoriseringen, bevarandet av små lägenheter och problemen med övernattningsbostäder. Centern har lagt fram konkreta förslag som finns i detta betänkande på samtliga dessa områden. Varför, Berit Bölander, har socialdemokraterna inte accepterat dessa förslag till åtgärder, om socialdemokraterna nu inte är nöjda med den utveckling vi har och har haft?

Herr talman! Det var en svidande kritik som Berit Bölander gav sin regering. Hela första delen av anförandet var inget annat än en kritik av den förda bostadspolitiken i Sverige. 180 kommuner har bostadsbrist, säger Berit Bölander, och Stockholm är värst. 21 Regeringen har nu haft ansvaret i fem år för den förda bostadspolitiken. Yrvaket ser man nu att det är bostadsbrist. Det är också märkligt med tanke på att man år 1982, då man var i opposition, i en egen reservation pekade på just dessa förhållanden. Man skrev nämligen följande i reservationen: ”Behovet av åtgärder som underlättar för ungdomar att skaffa egen bostad är fortsatt stort i många kommuner. — — — När det emellertid är fråga om en situation som är gemensam för flera kommuner och där det från början kan antas att det krävs särskilda initiativ från statens sida kan statsmakterna dock inte gå ifrån sitt ansvar genom att endast hänvisa till kommunernas roll.” Så sade man 1982 i opposition, och sedan kom man till makten hösten 1982. Nu, 1987, har vi den här situationen på bostadsmarknaden, trots att vi under de här årens lopp bl.a. har pekat på risken med ROT-programmet, som inneburit sammanslagning av små lägenheter till större. Då säger Berit Bölander att man har gjort detta för att man var tvungen att upprusta dessa lägenheter, därför att de inte hade varmvatten och därför att värmen inte var bra ordnad. Det må så vara att man skall rusta upp, men varför har man inte lyssnat på oss från oppositionen när vi har varnat för att slå ihop lägenheter så att de små försvinner? Hade man gjort det hade man inte hamnat i den här situationen i dag. Beträffande ungdomskontrakt är det riktigt att man inte för fram förslaget fullt ut. Men såvitt jag kan förstå kan man ändå i kommunerna ordna sådana kontrakt. Då vill jag fråga Berit Bölander: Vad händer med den ungdom som är tvungen att skriva på ett sådant kontrakt för att få en lägenhet, när vederbörande sedan fyller 25 år?

Herr talman!

Det kan mjuka upp lagstiftningen på det här området, och då befarar jag att det rätt som det är kan komma förslag i den riktningen att man skall försämra hyreslagstiftningen på det här området. Därför finns det anledning att uppmärksamma och varna för detta. Jag instämmer i Berit Bölanders beskrivning av situationen — bostadsbristen och svårigheterna. Men då tycker jag det är litet konstigt att Berit Bölander inte samtidigt har några förslag eller synpunkter på att man måste kraftigt förbättra förhållandena genom sådana åtgärder som vi från vpk har föreslagit. Vi har ändå ett osedvanligt gott läge ekonomiskt sett. Samhällets bostadssubventioner har faktiskt realt sett minskat rätt kraftigt. Det borde alltså finnas utrymme för mer satsningar. Ja, det finansiella läget är t.o.m. så gott att socialdemokraterna har råd att avstå från att ta ut 2 miljarder om året i beskattning av industrifastigheter. Mot den bakgrunden tycker jag det är förvånande att Berit Bölander är så hovsam och inte har något mer offensivt att komma med för att avhjälpa den nuvarande situationen.

Herr talman! Jag säger som några andra talare: Det var en ganska förödande beskrivning av socialdemokraternas misslyckade bostadspolitik som Berit Bölander själv stod för. Jag kunde inte ha gjort beskrivningen bättre själv. Hon nämnde också att det fanns en hel del positiva förslag från regeringen för att lösa problemen. Jag påstod tidigare och jag säger det igen: De här förslagen löser inte problemen. Vad de gör är dess värre att de förvärrar problemen för ungdomarna på bostadsmarknaden. Jag har läst broschyren som ungdomsboendedelegationen har gett ut. Den skall stimulera utvecklingen, sägs det. Jag ställer mig tveksam till det. Samtidigt måste jag säga: Är det detta resultat som man får av att pumpa in miljontals kronor till denna speciella delegation, då vill jag påstå att det inte är speciellt väl använda pengar. Berit Bölander tog också upp de speciella problemen i Stockholmsregionen. Det visar sig att socialdemokraterna inte bara i det här betänkandet och i den här propositionen föreslagit olika åtgärder. Regeringen har gett sig på storstadsregionerna för att, som man säger, stimulera bostadsbyggandet. Hur har det då utvecklat sig 1987? Om vi ser på perioden fram till sista april förra året och jämför med den perioden i år, visar det sig att man förra året hade kommit i gång med byggande av 3 119 lägenheter. Nu — efter den kraftfulla politiska insatsen från regeringen — har man kommit i gång med 605 lägenheter, dvs. en femtedel av vad man kom i gång med förra året. Detta bevisar på något sätt min tes om att ju fler regleringar och bestämmelser och ju mer styrning som man försöker sätta till från regeringens och politikernas sida, desto svårare blir det att få en bostadsmarknad som fungerar. Socialdemokraternas bostadspolitik har slagit knut på sig själv. Jag tyckte det var intressant att höra Berit Bölander försvara det faktum att det faktiskt försvunnit 150 000 enrummare i Sverige sedan 1960. Detta är också ett bevis på att det är politikerna som skapat bostadsbristen för framför allt ungdomar i dag. Beträffande ungdomskontrakt är det riktigt att det inte finns något förslag om att sådana skall kunna införas. Men om vi läser betänkandet och regeringens förslag, kan vi konstatera att man faktiskt kommer att premiera de kommuner och bostadsföretag som upplåter s.k. genomgångslägenheter till ungdomar. Det kan jag inte tolka på annat sätt än att man vill stimulera denna typ av ungdomskontrakt, som inte ger fullt besittningsskydd. Därför tycker jag att det ändå kan vara berättigat att jag får svar på min sista fråga i mitt inledningsanförande: Varför vill inte socialdemokraterna ge myndiga ungdomar samma rättigheter som andra människor i samhället?
Herr talman! Vi har inte plötsligt vaknat. Vi är inte heller, som Agne Hansson påstod, väldigt yrvakna. Kanske har vi tidigare än de borgerliga partierna fått upp ögonen för hur verkligheten ser ut på bostadsområdet i dag. Vi kan slå upp de stora dagstidningarna och läsa om vad man sysslar med på bostadsmarknaden sedan marknadskrafterna har släppts fria. Dag och ut dag in spekulerar man i bostadspriserna och gör stora klipp. Det är en politik som vi socialdemokrater definitivt inte kan försvara. Det råder en väsentlig skillnad mellan borgerlig bostadspolitik med fria marknadskrafter och socialdemokratisk bostadspolitik, där vi för fram att alla skall ha rätt till en bostad. Staten och kommunerna har tillsammans ansvaret härför. När det gäller ROT-programmet och vad man har gjort och inte gjort, Agne Hansson, vill jag peka på det beslut som fattades före jul om det s.k. Stockholmspaketet, där man skall begränsa ROT-programmet till 70 9 till förmån för bostadsbyggande. Den kommande bostadsanvisningslagen hoppas vi skall medföra att bostadsförmedlingen får större utsikter att erhålla lägenheter att förmedla. Så länge bostadsförmedlingen inte har några lägenheter att förmedla, är det också väldigt lätt att kritisera bostadsförmedlingen för att den inte gör sitt jobb. Den våldsamma kritiken, Karl-Göran Biörsmark, riktar sig lika mycket mot de borgerliga partierna. Vi har sett hur det ser ut i verkligheten i dag. Även ni har ett ansvar för den förda bostadspolitiken. Även ni hade regeringsmakten ett visst antal år. Vad hände då? Jag kan bara konstatera att den bostadspolitik som ni förde under de sex åren inte förbättrade situationen — tvärtom. ROT-programmet hade två huvudsyften, nämligen dels att balansera sysselsättningen, dels att upprusta vårt bostadsbestånd. Det har vi lyckats mycket bra med. Vi har använt oss av ROT-programmet för att rusta upp lägenheter och sammanslå små lägenheter. Det går inte att påstå att det, om vi hade underlåtit detta, inte hade funnits några problem med ungdomsbostäder. Sådana problem hade vi haft ändå. Jag vill senare återkomma till detta.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Berit Bölander. Om man har slagit ihop tiotusentals lägenheter sedan 1960, handlar det om minst 150 000 lägenheter. I mitt inledningsanförande nämnde jag att vi, om vi under alla år hade haft samma andel ettor i nyproduktion som 1972, skulle ha haft ytterligare 80 000 ettor i lägenhetsbeståndet i Sverige i dag. Jag har också svårt att förstå dem som säger att problemen för ungdomarna skulle vara stora, även om vi hade 230 000 fler lägenheter i Sverige. Den som använder sitt sunda förnuft kan konstatera att problemen för ungdomarna i så fall inte skulle vara så stora i dag. Minskningen av antalet smålägenheter fortgår, medan vi sitter här i kammaren. I Stockholms stad försvinner 1 000 sådana lägenheter varje år. Bygger man bara 605 lägenheter om året, som man kommer att göra 1987, uppstår en nettoförlust på lägenheter i Stockholm. Situationen är likartad i t.ex. Göteborg, där hundratals lägenheter försvinner varje år. Detta måste man göra någonting åt. Att det är ett nyvaknat intresse för och insikt om de problem som finns på bostadsmarknaden kan man bevisa om inte på annat sätt så genom att hänvisa till de politiker — jag tänker främst på Mats Hulth — som för två år sedan for runt i Stockholmsregionen och förklarade att man inte behövde bygga så många bostäder. Det visar väl om något att socialdemokraterna först ganska nyligen har insett att någonting måste göras och att man är på väg i fel riktning. I mitt inledningsanförande presenterade jag tio konkreta förslag till åtgärder för att lösa ungdomarnas bostadsproblem. Dess värre verkar det inte som om socialdemokraterna har tagit till sig vare sig argumenten eller förslagen. De har för avsikt att fortsätta med den politik som de har bedrivit hittills och som har medfört de stora problemen på bostadsmarknaden. Jag beklagar att socialdemokraterna inte är beredda att ompröva sin bostadspolitik. Jag tvingas konstatera att vi framför oss har ett antal år, där de bostadsproblem som finns i dag, inte minst för ungdomarna, kommer att framstå såsom relativt små, om socialdemokraterna fortsätter att föra dagens bostadspolitik.

Herr talman! Berit Bölander sade i sin replik att hon i tidningarna i dag har upptäckt att det råder bostadsbrist, speciellt när det gäller ungdomarna. I det sammanhanget använder jag ordet ”yrvaket” med tanke på att socialdemokraterna 1982 tydligen var helt på det klara med situationen. Då kritiserade man hårt den borgerliga regeringen, inte minst Birgit Friggebo, för att det byggdes så få lägenheter. År 1981, det sista år som Birgit Friggebo hade ansvar för bostadspolitiken, byggdes det 45 000 lägenheter. 1986 byggdes det 30 000 lägenheter, alltså en minskning med 15 000. Då, för fem år sedan, fick vi en hård kritik från socialdemokraterna, som påstod att bostadsbyggandet skulle bli motorn i svensk ekonomi. Tydligen skar motorn ganska snabbt. Detta påpekade jag i mitt inledningsanförande. I sin reservation den gången sade socialdemokraterna ”att behovet av åtgärder som underlättar för ungdomar att skaffa egen bostad är fortsatt stort i många kommuner”. I debatten här i kammaren 1982, alltså för fem år sedan, sade socialdemokraternas företrädare: ”Jag gör mig till talesman för samtliga kommuner som har bostadsbrist, inte bara Stockholm, när jag säger att den passivitet som regeringen utmärkt sig för är till stort gagn för en dålig bostadspolitik och ett stort hinder för en positiv bostadspolitik.” Så hette det 1982. Nu skriver vi 1987 efter fem år av socialdemokratisk bostadspolitik. Tala om yrvakenhet.

Herr talman! Berit Bölander sade att socialdemokraterna inte accepterar utvecklingen på bostadsmarknaden. Nej, vi kan vara helt ense om detta. Men vem bär ansvaret? Varför gör ni då ingenting? Verkligheten är uppenbarligen socialdemokraternas största fiende. Under de senaste tre åren har 40 000 människor flyttat in till Stockholm, och under samma tid har bostadsbyggandet halverats från 8 000 nyproducerade lägenheter till 4 000 nyproducerade lägenheter. Vem är det som bär ansvaret för den utvecklingen, både på riksplanet och i Stockholms kommun, om inte socialdemokraterna? Det är bra att Berit Bölander inte accepterar denna utveckling, men rikta då kritiken mot bostadsministern och de bostadspolitiskt ansvariga socialdemokraterna i Stockholms kommun, så kan vi kanske få till stånd en bättring. Jag beklagar verkligen att socialdemokraterna vill krångla till bostadspolitiken så våldsamt när de är beredda att göra någonting. För två år sedan tvekade man beträffande åtgärder för fler bostäder åt unga men är nu beredd att lägga fram förslag. Dessa förslag är dock sådana att de inte kommer att förbättra ungdomens bostadssituation. Inte kan väl Berit Bölander mena att ett bidrag via kommunerna till fastighetsägarna om 2 400 kr. per år och lägenhet för framtagande av nya lägenheter skulle ge någon effekt när det är en mängd regler och normer för byggandet det är fel på? Det är ju på grund därav man inte får fram lägenheterna. Det är verkligen, som Tore Claeson sade, fråga om en hittelön för bostäder åt unga. Men för att byråkratin i den socialdemokratiska politiken skall få sin beskärda del skall denna hittelön inte utbetalas direkt till fastighetsägarna, utan den skall förmedlas via länsbostadsnämnderna och kommunerna. Den skall dessutom vara avhängig av krav på kommunal bostadsförmedling, den skall rekvireras i efterhand, det skall räknas månader och det skall tas in uppgifter om ungdomarnas ålder. Vad är det egentligen, Berit Bölander, som gör att socialdemokraterna krånglar till allting inom bostadspolitiken så våldsamt? Varför inte förenkla och avreglera så att vi får i gång byggandet och får fram flera lägenheter? Är det inte dags att tänka om nu?
Herr talman! Nej, Agne Hansson, vi har inte för avsikt att tänka om i denna fråga. Vi har helt skilda uppfattningar. Jag vill först bemöta Jan Sandberg, som vill att det inte skall förekomma några bostadsbidrag, räntebidrag och ombyggnadslån. Han vill inte ha något ROT-system och vill inte att bostadsbyggandet skall belasta den statliga budgeten, utan var och en skall själv få klara sina boendefrågor. Skillnaden mellan en borgerlig politik och en socialdemokratisk politik är den att vi känner ett ansvar och vill markera att staten och kommunerna gemensamt skall ha ansvaret för bostadsbyggandet. Jag tror inte att man med de åtgärder som Jan Sandberg förespråkar kommer att klara de problem som vi har här i Stockholm och som man har även i andra kommuner i landet. Jag vill också ta upp frågan om ettorna. Jan Sandberg nämnde antalet 150 000 — det är inte min sifferuppgift. Man har undersökt vilka behov och önskemål som ungdomarna själva har, och det har då kommit fram att de vill ha bra bostäder, helst två rum och kök. Eftersom vi bygger bostäder som skall användas under minst 50 år, har vi under sådana förhållanden ingen anledning att inrikta oss på ettor. Låt oss använda de ettor som finns, men i första hand bygga nya bostäder i enlighet med ungdomarnas önskemål. För Agne Hansson vill jag upplysningsvis nämna att det inte är en socialdemokratisk utan en borgerlig majoritet i Stockholms kommun. Det är kanske det som är anledning till bekymren med bostäderna i Stockholm.

Herr talman! Det här är en litet egendomlig diskussion. Bakgrunden till det framlagda förslaget är att det när socialdemokraterna tog över regeringsansvaret 1982 fanns tusentals tomma lägenheter runt om i vårt land. ROT-programmet genomfördes från den utgångspunkten att byggnadsverksamheten måste hållas i gång och att en hel del äldre bostäder måste rustas upp. Detta ledde till att byggnadsarbetarna fick jobb och, eftersom staten subventionerade verksamheten en hel del, till att människorna kunde få bättre bostäder till en rimlig kostnad. En slutsats som man kan dra är att orsaken till den omkastning som har skett och som skapat problem är att den ekonomiska politik som socialdemokraterna fört har givit resultat. Ungdomarna hade tidigare, när det fanns lediga lägenheter, inga möjligheter att efterfråga dessa, eftersom det inte fanns några jobb för dem osv. Den politik som nu har bedrivits har fått ett snabbt genomslag, och det är därför som regeringen har föreslagit de speciella åtgärderna för ungdomar. Till detta kan läggas att vi för en del invandrare som kommit som flyktingar till vårt land behöver ordna med bostäder runt om i landet. Men huvudanledningen till den uppkommna situationen är alltså att regeringen har fört en god ekonomisk politik. Vi skall naturligtvis vara tacksamma för att en sådan politik har bedrivits. Det är också därför som förslagen läggs fram. I detta sammanhang har även kommunerna ett mycket stort ansvar för att åtgärder vidtas. Jag skulle vidare vilja fråga Jan Sandberg hur många ettor som man har byggt exempelvis i Lidingö, Danderyd och Täby under senare år. Byggs det ettor eller smålägenheter för ungdomar i dessa kommuner? Jag tror inte det. Det är en annan typ av boende som finns där. Det har i dagens diskussion talats om alternativ, men utskottsbetänkandet handlar om åtgärder för stimulans till skapande av fler bostäder åt unga. Förslagen går bl.a. ut på att stödet skall kunna genomföras med verkan från den 1 mars, dvs. vid en tidpunkt för någon månad sedan. Jag hittar inte några borgerliga alternativ till det förslag som betänkandet egentligen handlar om. Man kan naturligtvis diskutera anknytningar till regionalpolitik, familjepolitik, skattepolitik, näringspolitik och annat, men vad det handlar om är att snabba åtgärder måste vidtas för att man skall kunna klara ungdomens situation i dag, och det är därför som förslaget har framlagts. Detta förslag kan naturligtvis diskuteras ur andra aspekter, men vad betänkandet handlar om är ett stöd för stimulans till flera ungdomsbostäder. Det finns inget alternativ till detta. Man hänvisar, som sagt, till familjeoch skattepolitik, näringspolitik, regionalpolitik och annat, men man säger nej till ungdomsbostadsstödet. Det är naturligtvis inte så att vi socialdemokrater är för regleringar, krångligheter osv., som så ofta påstås från borgerligt håll. Finns det förslag och möjligheter till förenklingar är vi naturligtvis öppna för en diskussion av dessa, men socialdemokratins huvudkrav när det gäller bostäder är att människorna skall ha goda bostäder och att boendet skall vara handikappvänligt. Man kommer naturligtvis ibland i konflikt med behovet av regler. Fortfarande finns det inga låneregler som utgör något hinder då man skall bygga små lägenheter. Kommunerna har ju ansvaret för denna verksamhet. Jag tycker att de borgerliga partierna borde åka hem till sina resp. kommunala församlingar och driva kravet på att man nu måste sätta i gång med detta. Även om regeringens förslag inte löser alla problem så är det ett bidrag som innebär att man nu verkligen måste ta krafttag för att ungdomarna skall få bra bostäder, och några alternativ finns inte. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill först bara göra ett klarläggande angående de 150 000 ”ettor” som jag har talat om. Denna uppgift har jag hämtat från en departementspromemoria från bostadsdepartementet som hade rubriken Bostäder åt unga. Den presenterades 1984. Vi kan ju se var det sker ett bostadsbyggande i denna region, Lennart Nilsson. Jag känner själv till bl.a. Sollentuna och Järfälla. I Sollentuna har man ett ganska expansivt bostadsbyggnadsprogram, men man tror inte att man får i gång det tillräckligt snabbt, eftersom det föreligger en hel del hinder vad gäller finansieringsregler, markoch konkurrensvillkor osv. I Sollentuna bygger man en hel del smålägenheter. Från min egen hemkommun Järfälla kan jag berätta om något som jag fick uppleva i slutet av 70-talet, då man bestämde sig för att bygga ett antal bostadsområden i Järfälla. Jag minns än i dag socialdemokratiska politiker som gick upp i talarstolen i fullmäktigeförsamlingen och sade att man inte skulle bygga smålägenheter — ”ettor” — eftersom det är omänskliga lägenheter. Där går skiljelinjen mellan socialdemokratisk och borgerlig politik. Vi vill bygga sådana lägenheter som människor vill bo i. Det är det som det handlar om. Jag kan också tillägga att jag själv har bott i en ”etta” i sex år och trivdes alldeles ypperligt med det, och jag vet att många ungdomar inget hellre skulle vilja än att få en egen lägenhet, och gärna en enrummare. Att det är den socialdemokratiska ekonomiska politiken som harilett till att just ungdomarna har större möjligheter att efterfråga bostäderna tror jag att få tror på efter att ha läst den undersökning som nyligen presenterades och som visade att det var ungdomarna som var de största förlorarna när det gällde utvecklingen av levnadsstandarden. Bostadsbristen är skapad av socialdemokratisk politik, det går inte att komma ifrån. Lennart Nilsson sade att det inte finns några borgerliga krav på hur man skall komma till rätta med detta. Jag vet inte om Lennart Nilsson lyssnade på mitt inledningsanförande då jag förde fram tio konkreta åtgärder som relativt snabbt skulle leda till att ungdomarnas problem på bostadsmarknaden minskade och förhoppningsvis försvann helt och hållet. Jag vill göra en liten kommentar till det som Lennart Nilsson sade om att socialdemokraterna inte vill ha krångel och byråkrati. Det är lätt att uttala något sådant. Men det kommer hela tiden från nya håll uppgifter och information om hur krångligt det egentligen är. Jag skulle vilja avsluta mitt anförande med att citera Göran Lövgren som är koncernchef i BPA, ett byggnadsföretag som ligger den socialdemokratis ka rörelsen ganska nära. Han säger följande i årsredovisningen för 1986: — Prot. 1986/87:132 ”Den byråkrati som finns i dag med stelbent tillämpning av normer och 27 maj 1987 kontroll skapar kostnadsökningar. Den andel av ett projekts totala kostnad som vi i dag inte kan påverka har ökat dramatiskt de senaste åren vilket bland annat gör bostadsbyggande olönsamt.” Vi har i Stockholmsregionen ett bostadsbyggande som motsvarar bara en femtedel av det bostadsbyggande som man hade förra året. Detta är grundorsaken till att ungdomarna i dag har bostadsproblem och att de troligen kommer att få det ännu värre i framtiden.

Herr talman! Lennart Nilsson säger att det är regeringens ekonomiska politik som har lett till att vi har fått det så bra att vi har den situation som vi nu har. Men varför då inte följa upp den politiken med en bättre bostadspolitik? Det är ju just helhetssynen och ryckigheten i politiken som vi från centern har kritiserat och angett alternativ till. Lennart Nilsson säger också att det inte finns några borgerliga alternativ. Det är fel. Jag har hänvisat till mitt anförande i går. Vi har tagit fram ett handlingsprogram som tar upp situationen både i Stockholm och i landet i övrigt. Regeringen har ett alternativ, och det har redan trätt i kraft den 1 mars, säger Lennart Nilsson. Får jag fråga Lennart Nilsson: Hur många nya lägenheter har ungdomarna fått från den 1 mars och fram tilli dag? Svaret på den frågan kan kanske i någon mån ge en bild av effektiviteten i regeringens förslag.
Herr talman! Lennart Nilsson bollar i hög grad över problemet till kommunerna. Jag har tidigare påpekat att det var just detta som den borgerliga regeringen blev kritiserad för på sin tid. Det har i debatten talats en del om enskilda kommuner. Jag kan också relatera något från min hemkommun Norrköping och hur det har sett ut och hur det ser ut där. När vi från borgerligt håll i början av 80-talet kritiserade just det förhållandet att många ” ettor” försvann fick vi veta att en ”etta” inte är en människovärdig bostad, utan människor skall bo i åtminstone en ”tvåa”. Detta sades trots att kön för att få en ”etta” var mycket lång. Skulle man ha en ”etta” i Norrköping på den tiden fick man vänta fyra fem år. Det efterfrågas alltså ”ettor”. Vem skall avgöra om människor skall bo i ”ettor”, ”tvåor” eller ”treor”? Det är naturligtvis konsumenten. Om vederbörande vill bo billigare i en ”etta” och lägga sina pengar på något annat skall detta vara avgörande. Det skallinte vara någon uppifrån som skall styra och tala om hur människor skall bo. Många människor efterfrågar faktiskt ”ettor”, och människor trivs bra i dessa ”ettor”. Varför skall man då styra utvecklingen dithän att man försvårar för dem som önskar bo i en ”etta”? När vi har påpekat detta — det gällde också ROT-programmet — har vi talat för döva öron. Det är därför vi har dagens situation, Lennart Nilsson.

Herr talman! Jag kan hålla med Agne Hansson om en sak, nämligen att den förda politiken egentligen har överraskat oss genom att gå så bra. Därför kan det ligga en del i det som Agne Hansson säger om att det har gått så bra att vi litet grand har blivit tagna på sängen. Man kan bara konstatera att det inte finns några alternativ från borgerlighetens sida till regeringens förslag om stödet till ungdomsboendet. Jag förstår egentligen inte vad de borgerliga partierna har emot kommunerna och deras verksamhet. Man har här i debatten diskuterat förhållandenaiolika kommuner. Jag kommer från en socialdemokratisk styrd kommun, Uddevalla. I Uddevalla hade vi en hel del smålägenheter. En del har vi slagit ihop till större lägenheter. Vi har infört olika former av rabatter till ungdomar som vill ha en lägenhet. Jag vill påstå att vi i dag över huvud taget inte har några problem när det gäller situationen för ungdomar som vill ha en lägenhet. Det varierar naturligtvis. Men jag tror att det är mycket viktigt att konstatera att kommunerna har en avgörande roll i dessa sammanhang. Det gäller för kommunpolitikerna att agera. Det som inte går ihop i de borgerliga partiernas tal här i riksdagen är att de ibland tycker att man styr och ställer för mycket från både regering och riksdag och att det är de enskilda människorna som skall ha det avgörande inflytandet, osv. Men när det gäller saker och ting som handlar om hur man skall planera och utforma byggandet, då duger helt plötsligt kommunerna inte ens till att avgöra hur de skall ha det. Om man funderar över ungdomarnas situation kan man läsa innantill i arbetslöshetsstatistiken. Man kan då konstatera att arbetslösheten bland de unga har minskat. Med detta som utgångspunkt kan man räkna ut att ungdomarna, i varje fall sedan den här situationen förbättrades för dem, har fått mer pengar och större möjligheter att lösa boendefrågan. Jag kan inte se att någon av de åtgärder som Jan Sandberg här räknade upp kan leda till att ungdomar får det bättre. Jan Sandberg vill avskaffa ROT-programmet. Det skulle innebära att hyran skulle öka. Om det inte fanns möjligheter i ett område till ombyggnad och om det inte fanns statliga subventioner, skulle hyran öka ganska kraftigt. Det skulle leda till att ungdomarna inte skulle ha råd att bo i ett visst område. Beträffande bostadsfinansieringen vet vi var moderaterna står. Man tycker över huvud taget inte att det skall finnas några statliga subventioner. Vilka ungdomar och vilka barnfamiljer över huvud taget skulle kunna efterfråga en nyproducerad lägenhet i dag, om det inte skulle finnas statliga subventioner? Det är bara att konstatera att med den moderata bostadspolitiken skulle varken unga barnfamiljer eller äldre över huvud taget ha råd att bo bra, om de inte hade gott ställt och kunde bosätta sig i Djursholm eller Danderyd.

Herr talman! I ett historiskt perspektiv är säkert marken vår viktigaste naturresurs. Sannolikt är den också det om vi ser framåt. Marken är inte som andra materiella tillgångar, t.ex. juveler, pengar, aktier eller byggnader. Marken går nämligen inte att förstora eller förminska. Men den går väl att förkovra eller förstöra. Företag av olika slag är som de flesta levande organismer: de föds, lever, verkar och dör. Men marken ligger hela tiden där, över korta generationsperioder. Detta ställer särskilda krav på jordägande. Kraven på att utnyttja marken måste motsvara människornas sociala och miljömässiga behov och motsvara vår önskan att bevara kulturlandskap och kulturella traditioner. De måste motsvara strävan att upprätthålla en sådan infrastruktur på landsbygden, att den kan ge basen för ett decentraliserat näringsliv. Ur denna synpunkt är det bra att riksdagen i dag står i begrepp att anta förändringar i jordförvärvslagen, som innebär att man trappar ner ambitionen på fortsatt strukturomvandling mot ytterligare stordrift och att det blir lättare både att inneha och att förvärva små jordbruksenheter. Med tanke på betydelsen av en jordförvärvslag beklagar jag att moderaterna reserverat sig, som de gör i sin reservation 2. Reservationen går i princip ut på att slopa jordförvärvslagen, med förevändningen att detta skulle leda till ökad frihet och ökad rättvisa. Man måste då ställa frågan: För vem ger det ökad frihet och rättvisa? Ja, naturligtvis för dem som har tillräckligt mycket pengar, för den fria marknaden fördelar tillgångar i förhållande till ekonomiska resurser. Frågan är naturligtvis om unga bönder, som verkligen behöver förvärva jordbruksfastigheter, har gott om pengar. Kommer de att kunna utnyttja denna frihet? Kommer de att uppleva en ökad rättvisa, om man skulle ta bort jordförvärvslagen för fysiska personer? Så är det naturligtvis inte. Moderaterna säger dessutom att detta skulle leda till en bättre regionalpolitik. Jag tror faktiskt att det skulle bli tvärtom. Man skulle förlora ett viktigt styrinstrument, vilket skulle kunna leda till en utarmning av många glesbygder. Fru talman! Vi behandlar nu ett betänkande där förslagen förändrats under den behandling som förevarit från utredning, remiss och till proposition samt under utskottsbehandlingen. Mellan utredning och remiss förändrades förslagen så till vida att principen om att bo och bruka bevaras från den gamla lagen. Kravet på vissa kunskaper för förvärvaren bevaras också. I detta sammanhang yrkar jag avslag på folkpartiets reservation, där man inte vill ha kvar dessa krav. Under arbetets gång har jordförvärvslagen alltså blivit bättre undan för undan. Vi har från centerpartiets sida föreslagit i vår motion att jordförvärvslagen skall inledas med en portalparagraf, som slår fast bo-bruka-ägaprincipen och som värnar om familjelantbruket, kombinationslantbruket och i viss mån också deltidsjordbruket, som blir allt viktigare. I jordbruksutskottets betänkande hänvisar man till motivtexten i propositionen. Utskottet ställer sig bakom inriktningen, men inte bakom kravet på en portalparagraf. Prot. 1986/87:132 Vi får från centerpartiets sida känna oss förhållandevis nöjda med att man ändå håller med om inriktningen. Beträffande några frågor som vi diskuterat har vi lagt fram förslag till ändringar. Vi vill t.ex. bevara den gamla punkten i 4 §, som reglerar kapitalplaceringsförvärv och som går ut på att det skall vara möjligt att förvägra förvärvstillstånd om förvärvet i huvudsak sker i kapitalplacerande syfte. Den punkten är dock slopad. Jag skall citera utskottets utlåtande i denna fråga: ”Ett av huvudsyftena med jordförvärvslagstiftningen är att stärka sambandet mellan brukande och ägande. Av motiveringen i propositionen — — — framgår att även den reviderade priskontrollbestämmelsen är avsedd att motverka köp som görs i kapitalplaceringssyfte. I likhet med jordbruksministern vill utskottet framhålla att denna bestämmelse inte är den enda som motverkar kapitalplaceringar som strider mot lagens syfte. Av särskild betydelse är de begränsningar som enligt 5 § gäller för förvärv av juridiska personer samt de krav på bosättning, brukande och yrkeskunskaper som gäller enligt 6 §. Utskottet konstaterar således dels att det framlagda lagförslaget inte innebär någon ändrad syn på förvärv i kapitalplaceringssyfte, dels att jordförvärvslagen även framgent ger möjlighet att förhindra sådana förvärv.” Jag tycker det är angeläget att inför kammaren upprepa vad som står i betänkandet i detta avseende. Vad som också antyds i citatet är frågan om prisprövning, där det i den gamla lagen heter att man kan vägra förvärv om priset inte endast obetydligt överstiger avkastningsvärdet. Där har formuleringen nu ändrats till ”väsentligt överstiger”. Det är en uppmjukning av prisprövningsregeln, som är efterfrågad av många och som det är angeläget att genomföra. Mera tvivelaktigt är emellertid att den nya prisprövningsregeln inte skall relateras till avkastningsvärdet, som görs i den nuvarande lagen, utan till marknadsvärdet. Det tarvar också en förklaring. Utskottet har givit en sådan förklaring i betänkandet: ”Utskottet instämmer i synpunkterna i motion Jo156 så till vida att marknadsvärdet för de minsta jordbruksfastigheterna kan vara mer beroende avt.ex. villapriserna på orten och mindre av jordbrukseller skogsdelens avkastningsvärde. När det gäller större enheter såsom familjejordbruken måste enligt utskottets mening fastighetens avkastningvärde i betydligt högre grad påverka bedömningen av marknadsvärdet.” Även här sker alltså en viss uppmjukning, men den gamla principen att avkastningsvärdet skall vara avgörande för bedömningen av marknadsvärdet på de verkliga jordbruksfastigheterna ligger fast. En fråga som har väckt mycken oro under arbetet med jordförvärvslagen har gällt om juridiska personer, skogsbolag och mindre skogsföretag, såsom sågverk, skulle få ökade möjligheter att förvärva skogsfastigheter. Problemet är delvis att juridiska personer inte dör, såsom fysiska personer. Det kommer alltså inte till nya ägare genom arvskifte. Juridiska personer har något av ett evigt liv. Men man kan också säga att de äter upp varandra; de stora äter upp de små. Propositionen har nu förändrats på denna punkt, om man jämför med den utredning som har gjorts. Man kan säga att det är ganska väl ordnat i dagsläget. Vid förvärv av skogsmark skall enskilda personer som bor på orten komma i fråga först. Detta skall även gälla de människor som är beredda att flytta till orten, enligt utskottets kommentar. I andra hand skall mindre företag som har en sysselsättning av betydelse för orten komma i fråga. Först i tredje hand kommer de stora skogsbolagen. Det är den ordning man bör ha eftersträvat hela tiden. Att det skall vara så är nu klarlagt i jordbruksutskottets betänkande. Ett viktigt tillskott i den nya lagen är formuleringen i 7 § om regionalpolitiska hänsyn. Där införs en bestämmelse om att förvärvstillstånd kan vägras, om jordbruksenheten behövs för att främja sysselsättningen på orten. Jordbruksutskottet instämmer här i det som uttalas i propositionen. Utskottet skriver: ”Som jordbruksministern anfört bör bestämmelsen kunna tillämpas i glesbygder i hela landet. Vägledande för tillämpningen bör vara i vad mån länsstyrelsen förordnat att stöd till företag i glesbygder skall kunna lämnas enligt förordningen om glesbygdsstöd.” Från centerpartiets sida har vi anfört att denna bestämmelse borde kunna tillämpas i hela landet, bl.a. därför att man behöver ta hänsyn till inomregionala obalanser. Utskottet slår i betänkandet fast att det som anförs inte innebär något hinder mot att paragrafen tillämpas i enlighet med det förslag som vi har framfört. Det är viktigt att poängtera. Det jordbruksministern har sagt är vägledande. Avslutningsvis vill jag peka på några punkter där vi i centerpartiet har sett det nödvändigt att reservera oss. I reservation 3 framför vi att vi inte vill gå med på att öka kommunernas rätt att förvärva mark. I reservation 7 framgår att vi tycker att det vore angeläget att kunna använda domänverkets mark för att förstärka familjejordbruk. Vi anser att 11 § inte bör ändras så att man ställer andra krav än dem som följer av skogsvårdslagen och naturvårdslagen. Om detta handlar reservation 10. I den frågan har vi samma uppfattning som lagrådet. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan med undantag för de reservationer jag har nämnt.

Fru talman! Äganderätten har varit en av hörnstenarna i det svenska samhållet. Det kommer den att vara även i framtiden. Vi i moderata samlingspartiet har i vår partimotion uppehållit oss en hel del vid just äganderätten. Vi anför att äganderätten är en förutsättning för demokratin. Ett demokratiskt system förutsätter att människorna kan göra sina egna fria val. Ett enskilt ägande ger möjligheter till detta. Ägandet skänker trygghet och ger medborgarna möjlighet att ta ansvar. Det innebär också att man måste ha rätt att bestämma över det ägda. Med markägandet måste följa rätten att bruka egendomen samt bebygga och sälja den. Det har också visat sig att äganderätten är en av de viktigaste drivfjädrarna för den ekonomiska utvecklingen. När en brukare, en näringsidkare, själv kan tillgodogöra sig frukterna av sitt arbete ökar såväl arbetsinsatserna som avkastningen. Givna resurser utnyttjas bättre. Inte minst inom en näring som jordbruket, där man ser flera generationer framåt, har denna möjlighet stor betydelse. Det betänkande vi nu behandlar gäller jordförvärvslagen. Jordförvärvslagen är en av de lagar som kraftigast inskränker äganderätten till mark. Innebörden i lagen som förmodligen kommer att förbli densamma är att staten, genom lantbruksnämnderna, skall bestämma vem som skall få köpa jordbrukseller skogsmark. De undantag som i dag gäller, huvudsakligen vid arv och s.k. släktförvärv, kommer att finnas kvar. Redan vid beslutet om den nuvarande jordförvärvslagen var moderata samlingspartiet emot vissa delar av lagen. Utvecklingen har visat att vi har fått rätt. Vi är inne i en ganska ohållbar situation. Genom detta lagförslag vill man i stort sett avskaffa prisprövning för små lantbruk. Det har också utskottsordföranden Olsson framfört. Vid försäljning av större fastigheter, familjejordbruk, skall man däremot enligt utskottets skrivning pröva priset med hänsyn till avkastningsvärdet och inte, som regeringen föreslår, med hänsyn till marknadsvärdet. Jag vill anföra några synpunkter på detta med prisprövning. Vi i moderata samlingspartiet utgår från att köpare och säljare är mest kompetenta att avgöra priset. Vi förutsätter också att enskilda företagare som i en ekonomiskt trängd situation — vi har många sådana lantbrukare i dag — skall kunna gå ekonomiskt skadeslösa ur sitt företag. Jag tror att det är viktigt att man anlägger de aspekterna när det gäller jordbrukets situation i dag. Situationen är i dag orimlig. Genom prisprövningen kan priset sättas lägre än man har avtalat. Därigenom tvingas människor att antingen fortsätta med sitt företag under svåra ekonomiska förhållanden eller gå i konkurs. Vi menar att enskilda företagare skall kunna gå skadeslösa ur sitt företag. Det är ett rimligt krav. En annan kategori som drabbas hårt är de pensionärer som vid försäljning av jordbruksfastighet skall kunna trygga sin ålderspension. I dag kan lantbruksnämnderna, staten, sätta priset. Vi har tidigare använt så hårda ord som stöld om detta. I dag tar staten pengar från säljaren för att subventionera den tillträdande brukaren. Det är orimligt. Något sådant förekommer mig veterligt ingen annanstans i samhället. Genomgående i betänkandet är att samhället flyttar fram sina positioner. Det gäller regionalpolitiken, som ordföranden talade om och där centern egentligen ville gå ännu längre i fråga om styrning än vad som nu blir fallet. Även sysselsättningspolitiken skall vägas in. Kommunernas förvärvsrätt ökar så till vida att de i stället för att enligt nuvarande regler ha förtur till den mark de behöver nu får gå in och köpa hela fastigheter. Men det mest anmärkningsvärda är ändå att det lämnas utrymme för mera tyckande och mindre tänkande. Rättsosäkerheten är stor. Alla vet vi att ekonomin i svenskt jordbruk är svag. I enskilda företag är den katastrofalt dålig. Vid en analys av förhållandena kan man konstatera att näringen i stort sett genererar dåligt med eget kapital, om den över huvud taget genererar något. Vi kan också konstatera att jordbruksnäringen är vår mest reglerade näring. Sambandet mellan dessa båda förhållanden kan inte uteslutas. Förr sade man att näringen åderläts på kapital vid arvskiftena. Men den tillfördes en del kapital av köpare utifrån. Kalla dem gärna kapitalstarka — det behöver inte vara något fel på en köpare bara därför att han är kapitalstark. Kapital utifrån fördes alltså in i näringen. Med den tillämpning som jordförvärvslagen i dag har och som den enligt vår bedömning kommer att ha även i fortsättningen stänger man ute kapitalet. Vi kan inte pumpa in kapital i näringen. Arvskiften kan man egentligen inte klara i dag, utan i stället ökas samägandet, men man kan inte lösa ut övriga delägare på grund av dålig lönsamhet. Vi talar ofta om att svenskt jordbruk skall utvecklas och att man skall skapa nya produkter. Men då fordras det att man också bryter nya vägar och ger plats för nya människor och nya idéer i näringen. Enligt moderata samlingspartiets mening bör riksdagen besluta att slopa förvärvsprövningen för fysiska personer, dvs. enskilda personer. Det skulle innebära att lantbruksnämnderna fick en mindre arbetsbelastning, att byråkratin minskade och att rättvisan ökade. Genom en sådan åtgärd skulle priskontrollen och alla andra kontrollsystem kunna avskaffas utom i fråga om juridiska personer. Även en del andra problem skulle kunna lösas. Men jag vill slå fast att det viktigaste är att nytt kapital skulle tillföras näringen utifrån och därmed förhoppningsvis också nya idéer och människor med möjligheter att förverkliga dessa. Samtidigt föreslår vi en stimulans för en ökad bosättning på landsbygden. Vi vill stimulera i stället för att gå tvångsvägen. En jordförvärvslag skall enligt vår mening inte fungera som något annat än en sådan. I övrigt skall man stimulera bosättning och sysselsättning på landsbygden. Exempel på sådan stimulans är att bevara fastigheterna som jordbruksfastigheter och att införa generösare avstyckningsregler. Vidare bör stimulanser ges genom minskade skatter och avgifter — reseavdrag bör bibehållas och garanteras, osv. Det finns alltså mycket att göra på det här området, och det är den vägen man bör gå. Lagförslaget innebär att krav på skötsel och naturvårdshänsyn skall kunna ställas vid förvärv. Det är fråga om skogsvård och naturvård. Vi menar att man inte skall ställa ytterligare krav utöver vad som i dag stadgas i den nuvarande generella lagstiftningen, dvs. skogsvårdslagen och naturvårdslagen. Inga ytterligare krav skall kunna ställas. Vad beträffar skötsellagen, som är påhängd i det här lagförslaget, säger vi att med ägandet följer ett ansvar. I dag finns det i skötsellagen bestämmelser som ger staten bestämmanderätt över den enskilde lantbrukarens produktionsformer. Man får t.ex. inte plantera skog på sin mark utan tillstånd. I den nya skötsellagen införs nu vissa ändringar. Man tillåter skogsplantering om denna är marginell från brukningsenhetens synpunkt. Men staten har kvar sin bestämmanderätt. Staten kan t.o.m. i sådana sammanhang bestämma vilket trädslag den enskilde brukaren skall plantera. Moderata samlingspartiet föreslår att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag till en omarbetad skötsellag. Fru talman! Många hoppades på en förbättrad och liberaliserad jordförvärvslagstiftning med ökade möjligheter för den enskilde och därmed också för lantbruket. Någon sådan blev det inte. Från ett ganska bra utredningsförslag tog regeringen ett par steg tillbaka. Med utskottets skrivning tas ytterligare ett par steg tillbaka — det framgick med all önskvärd tydlighet av Prot. 1986/87:132 ordförandens utläggningar här. Skillnaden mellan nuvarande och komman de jordförvärvslag är inte stor. Tillämpningen blir lika godtycklig i framtiden som den har varit hitintills. Lantbruket får samma problem och samma förmynderskap. Samhället kommer även i framtiden att styra utvecklingen på det här området. Jag vill hävda att de politiska partier som till fullo stöder detta förslag tar ett stort ansvar. Ordföranden framhöll att centern tog åt sig en stor del av äran för de ändringar i förhållande till ursprungsförslaget som gjorts och att man i centern var mycket nöjd. Men jag tror inte att jordbrukarna är så nöjda. Här hade funnits tillfälle att ge lantbruksnäringen nya möjligheter. Jag vill göra ett par korta kommentarer till ordförandens inlägg. Visst är marken en stor naturresurs, och marken ligger i generationer. Allt detta kan vi instämma i. Men det är inte så att ägandet och brukandet kan upprätthållas av olika personer. Prisprövningen togs också upp. Vem är det som tjänar på den? Jag är inte säker på att det är jordbrukaren som är utan kapital. Förr hette det att det krävdes ett par saker för att man skulle kunna bli företagare: kapital och kunskap. Det går inte att plocka bort ett av dessa element. Nu lurar man folk utan kapital in i ett företagande. Vi har ju sett bevis på hur samhället har stöttat och uppmanat folk att satsa bl.a. på verksamhet i jordbruket. Det är de människorna som i dag har problem. Det är inget fel att ha kapital när man blir jordbrukare. Snarare är det en förutsättning. Annars kommer vi att vara inne i det totalreglerade samhället. Vem vill det? Ja, inte är det de enskilda bönderna i privat verksamhet. Med det här lagförslaget kommer vi att få sitta i statens knä betydligt mer än vi gör i dag. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Det är naturligtvis så som Sven Eric Lorentzon säger, att priset är en fråga mellan säljare och köpare. Om man diskuterar en prisprövning — det handlar då ofta om att sänka priset — är det naturligt att denna inte gagnar säljaren, men väl köparen. Sven Eric Lorentzon talar varmt för äganderätten. Jag kan i stora stycken instämma i det han sade. Men han tog i sammanhanget också upp frågan om de fria valen. Inledningsvis handlade hans inlägg ganska mycket om detta. Det är klart att det ökade kapitalbehovet i jordbruket och ökade priser på jordbruksfastigheter innebär mycket stora begränsningar i människors fria val när det gäller just att äga jordbruk och få lov att bruka jorden. Sven Eric Lorentzon säger att moderaterna vill stimulera boendet på landsbygden. Varför ställer ni er då inte bakom principen om boendeoch brukarsamband? Varför avvisar ni den principen och bara gynnar de kapitalstarka köparna? Jag tycker i och för sig inte att det är förvånande att moderata samlingspartiet ställer upp för de kapitalstarka köparna och egentligen mot bönderna — det är mer förvånande att Sven Eric Lorentzon gör det, som ju själv väl känner till dessa problem. Sven Eric Lorentzon har nyss deklarerat att moderata samlingspartiet inte värnar om sambandet mellan ägande och brukande. Det är beklagligt. Det borde vara ett intresse för alla som har känsla för jordbruket att värna om just — Prot. 1986/87:132 det förhållandet som en av grundstenarna i den svenska jordbrukspolitiken. 27 maj 1987 Sedan sades det också att ett barn ofta inte kan lösa ut övriga delägare. Det skulle väl ändå inte, Sven Eric Lorentzon, bli lättare att lösa ut delägarna, om priset var högre?

Fru talman! Det är väldigt svårt att på tio minuter göra en genomgående analys av det svenska jordbrukets situation. Jordförvärvslagen är en del av jordbrukspolitiken, och det här borde man diskutera i betydligt vidare former och vidare kretsar. Det skulle inte vara lättare att lösa ut syskon, om priset blev högre, menade Karl Erik Olsson. Nej, men det vore kanske bättre att ha en sund ekonomi i näringen och bättre lönsamhet, så att man därigenom såg möjligheter att lösa ut övriga delägare. Det är det vi är ute efter. I dag är jordbruket en helt genomreglerad näring. Det vill vi komma ifrån, men det är så Karl Erik Olsson gärna ser jordbruket, såvitt jag förstår. Om man sänker priset gagnar det givetvis köparen, men vad är man ute efter egentligen? De här reglerna innebär ju samtidigt att jordbruket är helt beroende av utomstående krafter, utomstående tyckande och tänkande. Jag kan räkna upp ett otal exempel på hurlantbruksnämnder och lantbruksstyrelser har hanterat människor. Det är helt enkelt otillfredsställande. Karl Erik Olsson vet mycket väl hur principen om boendeplikten och brukandeplikten hittills har tillämpats. Är det meningen, herr Olsson, att vi ytterligare skall skärpa den? Den har varit tandlös, uddlös. Utredningsmannen, generaldirektören Widén, säger det i sin utredning. Vad är det som gör att den här principen skulle få betydligt större tillämpning? Jag tror inte att så blir fallet — den är omöjlig att tillämpa, herr Olsson. Den stora, vidare diskussion som jag egentligen skulle vilja föra skulle bl.a. ta upp det förhållandet att jordbruksnäringen i dag egentligen är sluten. Det är ju en sluten krets, dvs. snart en privilegierad krets, som har möjlighet att vara och bli jordbrukare. Jordbruksnäringen tillförs varken kapital eller brukare utifrån, och det tror jag är olyckligt. Låt oss konstatera att det finns jordbrukare som vill och egentligen borde lämna näringen och att den borde tillföras nya människor. Jag har ingenting emot att de människorna har kapital. Jag tror att det skulle vara till nytta.
Fru talman! Vad som händer när det gäller lantbruksnämnderna och tillämpningen av den nya lagen är att man lokalt får större inflytande genom att lagen nu blir fakultativ. Man behöver inte tillämpa den överallt genom att orden ”skall vägra” ändras till ”får vägra”. Sedan tar Sven Eric Lorentzon upp frågan om jordbrukets lönsamhet. Att jordbruket är i en mycket besvärlig lönsamhetssituation tror jag vi är överens om. Men lönsamheten skulle naturligtvis inte förbättras bara därför att man släppte in kapitalintressena på bekostnad av jordbrukarintressena. Jag kan inte förstå den kopplingen — i varje fall inte att Sven Eric Lorentzon gör den kopplingen. Även om detta kan vara ett intresse från starka kapitalägare i 43 samhället, så borde det inte komma till uttryck från jordbrukarhåll. Jag blev mycket förvånad över att de synpunkterna togs upp av Sven Eric Lorentzon i detta sammanhang. Jag förstår inte heller resonemanget om den privilegierade gruppen, som Sven Eric Lorentzon då angriper. Moderata samlingspartiet skulle alltså betrakta jordbrukarna både som illa rustade lönsamhetsmässigt och ekonomiskt sett och som privilegierade till följd av en lagstiftning. Detta går verkligen inte ihop.

Fru talman! Jag fick orden direkt från utskottsordförandens mun: Lantbruksnämnderna kommer att kunna lämna hur mycket utrymme som helst för tyckande och tänkande. De skall nämligen också ta regionalpolitiska och inomregionala hänsyn o. d. Detta är en otrevlig lag. Ingen vet vad som kommer att hända. Ingen kan förutsätta någonting, innan lantbruksnämndens ledamöter har tyckt. Det anser jag är oanständigt. När det gäller kapital utifrån vill jag säga att det finns seriöst kapital. Man kan skilja på kapital och kapital, men jag förutsätter att det kapital som söker sig till jordbruket är ett seriöst kapital, som kommer att användas i jordbruket. Då är det inget fel om det kommer utifrån — jordbruket måste få kapital utifrån. Om man ser till jordbruket som helhet står det klart att vi inte kan hålla på så som vi gör nu. Vi är i stort sett en sluten företagsenhet. Det går inte att klara detta i långa loppet. Jag vill säga till herr Olsson att jag funderat och tänkt mycket på det här under en följd av år, och jag är övertygad om att vi är inne på fel väg. Vi knyter den ena lagen efter den andra, den ena regleringen efter den andra till oss, och vi blir mer och mer bundna. Vi måste söka nya vägar. Det här är ett sätt att komma ur en del av problemen — långtifrån alla. Om vi hjälps åt kommer vi att kunna klara av det här, men då får man inte skapa fler regler och fler problem. Vad det gäller är att lösa upp problem och ge folk möjligheter, ge nya människor nya möjligheter.

Fru talman! Jordförvärvslagen syftar till att främja uppbyggnaden och vidmakthållandet av effektiva familjeföretag och stärka sambandet mellan ägande och brukande. Den skall främja en fortsatt strukturrationalisering inom jordoch skogsbruket samt stå i överensstämmelse med de regionalpolitiska strävandena. Folkpartiet har sedan lång tid tillbaka riktat kritik mot jordförvärvslagen och dess tillämpning. Kritiken har främst tagit sikte på att strukturrationalisering i för stor omfattning fått gå före regionalpolitiska önskemål att i skogsbygd och mellanbygd behålla de små jordbruken. Detta har bidragit till en ökande avfolkning av landsbygden. Vidare anser folkpartiet att bestämmelser om prisprövning och bosättningsplikt innebär ingrepp i äganderätten, den personliga friheten och integriteten av oacceptabel omfattning. Folkpartiet har krävt en parlamentarisk utredning för en grundlig översyn av jordförvärvslagen. Översynen borde ha inletts med en utvärdering av lagens effekter på svenskt jordbruk samt särskilt av om lagen uppfyllt de mål jag nämnde. Mycket tyder på att så inte varit fallet. Därmed skulle utvärderingen ha kunnat leda fram till förslag om en annorlunda jordförvärvslag eller ett avskaffande av lagen. Det går exempelvis att peka på att målet att stärka sambandet mellan ägande och brukande inte har uppnåtts. Tvärtom har det minskat under den tid lagen varit i kraft, då antalet arrenden ökat. En bidragande orsak härtill kan ha varit att jordbruksfastigheter vid generationsväxlingar i stor omfattning behållits i dödsbo eller som samägda och utarrenderats därför att delägare vid försäljning riskerat att få avslag på förvärvsansökan å annan jordbruksfastighet. Regeringen har i stället valt att tillsätta en ensamutredare och att begränsa utredningstiden så kraftigt att någon utvärdering av jordförvärvslagen inte varit möjlig. Det tycker vi är en allvarlig brist när det gäller reformeringen av en lag som är av så vital betydelse för vår livsmedelsproduktion och utvecklingen av vår landsbygd. De ändringar som nu föreslås i jordförvärvslagen syftar till att öka de regionalpolitiska strävandena på bekostnad av strukturrationalisering, minskalantbruksnämndernas möjligheter att avslå förvärvsansökningar, förenkla handläggningsförfarandet och minska antalet överklaganden. Vi tycker att de föreslagna förändringarna är steg i rätt riktning, men vi hade velat gå längre. Folkpartiet har i en partimotion till årets riksdag föreslagit att små jordbruk undantas från förvärvsansökan. Utredaren har översiktligt undersökt denna möjlighet men inte hittat någon bra metod att avgränsa ”små jordbruk”. Om man inte kan undanta de små jordbruken från förvärvsprövning, så anser vi att det är viktigt att de ändock i så stor utsträckning som möjligt tillåts leva vidare, ty de har stor betydelse som bas för kombinationsverksamhet i skogsbygd och mellanbygd. För att markera att föreslagen bestämmelse om avslag av förvärvsansökan på grund av rationaliseringsbehov är en undantagsbestämmelse vill vi i 4 § punkt 1 införa ordet ”påtagligt” före ”allmänt intresse”. Förvärvstillstånd får då endast vägras när det är ett ”påtagligt allmänt intresse” att storleksrationalisering äger rum. Vi anser vidare inte att bestämmelsen bör användas i alla de fall som nämns i propositionen. Vi anser att förslaget till uppmjukning av prisprövningen är otillräckligt. De fördelar som kan finnas med att ha en prisprövning kvar att tillgripa för att uppnå vissa jordbrukspolitiska syften i enstaka fall uppväger inte de nackdelar som är förenade med motsvarande inskränkning i äganderätten och den personliga friheten. Av samma skäl yrkar vi på att avslagsgrunden i 6 § punkt 1 för oförmodad bosättning tas bort, liksom 10 §, varigenom bosättningsoch brukningsplikt kan föreskrivas. Statistik från jordförvärvslagens tillämpning visar att dessa bestämmelser endast utnyttjats i undantagsfall — det är fråga om promille av det totala antalet ansökningar. Bosättning är en självklarhet i det övervägande antalet fall då en jordbruksfastighet förvärvas — den är helt enkelt en huvudanledning till förvärvet. Om det i några enstaka fall finns personliga skäl för en förvärvare att inte omgående eller inte över huvud taget bosätta sig, så får dessa skäl accepteras. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5 och 9.

Fru talman! Jordförvärvslagen reglerar en viktig del av förhållandet mellan människor. Karl Erik Olsson beskrev detta mycket bra för en stund sedan. I lagens inledande paragraf beskrivs syftet. Vi menar att den också klart skall markera sambandet mellan ägande, brukande och boende. Här har rimligen centern och vpk samma mening. Nu har man rätt till enskilt ägande av jord. I många kulturer anses det närmast absurt att någon skall kunna äga jord, dvs. undanta mänsklighetens gemensamma arv för egen del. Jag känner stor sympati för ett sådant synsätt. Regler som gynnar gemensamt ägande kan inte ses som främjande av stöld från enskilda. Jag ser det från den motsatta sidan. Enskilt ägande av jord bestjäl människorna deras rätt i den gemensamma egendomen. Det är mot den bakgrunden jag ser jordförvärvslagen. För att i någon mån främja det allmännas möjlighet till inflytande föreslår vi en hembudsskyldighet till lantbruksnämnden, eller en förköpsrätt om jordegendomen överlåts till juridisk person. Vi ser en konflikt mellan den enskilda människan och den juridiska personen. Här vill vi gynna den förstnämnda, den som direkt är beroende av jorden för sin överlevnad. Därför menar vi att det måste finnas styrmedel som begränsar kapitalets utrymme. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer 1 och 8.

Fru talman! Förvärv av jordbruksfastigheter har under hela efterkrigstiden reglerats genom en särskild lagstiftning. Av Sveriges landareal utgörs ca 66 96 eller närmare 27 miljoner hektar av skogsmark och jordbruksmark. Av skogsmarkens närmare 24 miljoner hektar ägs ca 50 90 av privatpersoner, 25 90 av bolag och 25 26 av staten och andra allmänna ägare. Av jordbruksmarken tillhör merparten privatpersoner. Både jordbrukspolitiken och skogspolitiken förutsätter att den resurs som marken utgör skall utnyttjas effektivt. En av förutsättningarna för ett ekonomiskt effektivt jordoch skogsbruk är en god fastighetsstruktur och ägarstruktur. Den jordförvärvslag som nu gäller började tillämpas den 1 juli 1979. Jordförvärvslagen är ett viktigt styrmedel i jordoch skogsbrukspolitiken för att nå de uppsatta målen. Men en hel del förändringar har skett inom dessa näringar sedan den nuvarande jordförvärvslagen kom till 1979, varför en översyn av jordförvärvslagen ansågs nödvändig och också har verkställts. Vi har i dag stora överskott, som dessutom tenderar att öka. Detta ställer till problem för både producenter och konsumenter. Det gör att rationaliseringskravet inte är lika utpräglat som tidigare, vilket också getts uttryck för i såväl propositionen som det betänkande vi nu behandlar. Priserna på jordbruksfastigheter ligger på en förhållandevis låg nivå. Det medför att en uppmjukning av prisprövningsreglerna är att föredra, vilket — Prot. 1986/87:132 jordbruksministern också föreslår. Jordbruk och skogsbruk är betydelsefulla 27 maj 1987 basnäringar. Jordbruket utgör grunden för vår livsmedelsförsörjning och skogsbruket tillhör en av våra absolut bästa exportnäringar. Dessutom har näringarna stor betydelse för bosättningarna ute på landsbygden. Vi vet att utan dessa näringar skulle stora delar av vårt land sakna underlag för nödvändig service ute i glesbygden. Det är därför angeläget att precis som nu skett jordförvärvslagen får en starkare regionalpolitisk profil. Rationaliseringstakten inom jordoch skogsbruket har varit hög under en längre tid. Rationaliseringarna har skett för att man velat hålla nere priserna på livsmedel men också för att man skulle nå målet att jordbrukarna skall kunna få en hygglig utkomst. Vägledande för tillämpningen bör enligt vår uppfattning vara att lagstiftningen främjar en utveckling mot en ägostruktur som i fråga om sin utformning underlättar ett rationellt jordoch skogsbruk och att förvärvare prioriteras som har förutsättningar att på bästa sätt tillvarata markens produktionsförmåga. Det är också angeläget att förvärvare prioriteras som tillgodoser de regionalpolitiska intressena i sitt sätt att utnyttja fastigheten, så att största möjliga antal varaktiga arbetstillfällen skapas. Jag går nu över till att något kommentera reservationerna. I reservation 1 vill vpk ytterligare förstärka sambandet ägande-boende och brukande. Genom den utformning som lagförslaget har fått kan i det enskilda förvärvsfallet garantier skapas för att egendomen förvärvas av yrkeskunniga personer, som också avser att bosätta sig på och bruka berörd fastighet, varför jag föreslår att reservationen avslås. I reservation 2 vill moderaterna slopa förvärvsprövningen för fysiska personer. Utskottet anser att ytterligare inskränkningar av lagens tillämpningsområde skulle försvåra möjligheterna att uppfylla de jordbrukspolitiska målen, varför jag föreslår att också reservation 2 avslås. Reservation 3 från centern gäller kommunala förvärv. Utskottet delar här jordbruksministerns uppfattning att undantaget för kommunala förvärv bör vidgas något. Detta är särskilt angeläget för utveckling av tätortsbebyggelse, varför jag föreslår att reservationen avslås. I reservation 4 vill folkpartiet avskaffa prisprövningen. I de förslag som finns i propositionen och som utskottsmajoriteten ställt sig bakom görs en uppmjukning av priskontrollen, men för att även framdeles en osund allmän prisstegring skall motverkas bör prisprövningsregeln finnas kvar. Jag yrkar avslag på reservationen. Reservation 5 gäller rationaliseringskravet. På den punkten har utskottet ställt sig bakom propositionen, där rationaliseringskravet ges mindre tyngd, varför jag föreslår att reservationen avslås. Reservationerna 6 och 7 från moderaterna resp. centern tar upp åtgärder för landsbygdens utveckling. Propositionen, som också utskottsmajoriteten ställt sig bakom, har en regionalpolitisk profil, varför motionerna bör kunna tillgodoses. Jag yrkar avslag på reservationerna 6 och 7. Reservation 8 från vpk gäller hembudsskyldighet. Utskottsmajoriteten anser i likhet med vad som anförts i propositionen att reservantens krav är tillgodosett genom de skrivningar som gjorts. 47 Reservation 9 från folkpartiet tar upp föreskrifter om bosättning och brukande. Ur regionalpolitisk synpunkt är det angeläget att, som föreslagits i propositionen, paragrafen behålls oförändrad, dvs. att förvärvstillstånd får vägras om inte personen bosätter sig på fastigheten eller yrkesmässigt brukar den. Jag yrkar avslag på reservationen. Reservation 10 från centerpartiet gäller vissa skyldigheter som kan åläggas förvärvaren när det gäller att vidtaga åtgärder som behövs med hänsyn till naturvården eller skogsvården. Utskottsmajoriteten har följt förslagen i propositionen, och jag yrkar därför avslag på reservationen. Reservation 11 från moderaterna tar upp skötsellagen. Det är angeläget att samhället har en viss kontroll över vad som händer med vår åkermark. Utskottsmajoriteten delar jordbruksministerns bedömning att det, frånsett en viss uppmjukning, alltjämt bör krävas tillstånd för att man skall få ta jordbruksmark ur produktion. Avslutningsvis yrkar jag alltså avslag på samtliga reservationer och bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande 1986/87:24.
Fru talman! Jag blev något överraskad av det vackra och fagra talet i herr Selbergs anförande. Det förefaller som om jordförvärvslagen skulle lösa jordbrukets och skogsbrukets problem. Så är det inte, herr Selberg. Det han säger är ofattbart för mig. Herr Selberg talar om regionalpolitisk profil, något som jag också berörde i mitt inledningsanförande. Låt mig konstatera att vi moderater egentligen är de enda som har gått emot det här förslaget, som innebär att samhället flyttar fram sina positioner ytterligare jämfört med nuvarande lagstiftning. Åke Selberg säger att en ändring av jordförvärvslagen skulle medföra en låg prisnivå på jordbrukets produkter och att jordbrukarna skulle få en god lönsamhet. Det är ofattbart för mig, herr Selberg. Kan jag få en förklaring? Herr Selberg talade hela tiden om samhället. Det gjorde herr Jennehag också, men jag begärde inte replik den gången. Han sade att han vill att samhället skall äga all mark. Det skall inte finnas någon privat mark. Låt oss titta oss omkring litet. Hur ser det ut där samhället äger marken och där samhället bestämmer över marken? De mest drastiska exemplen kan tas från Afrika, från många u-länder. Där äger samhället marken, och där sker i dag en omfattande naturskövling därför att det inte finns någon ägare som har ansvar. Den problematiken uppstår. Titta också på mer närliggande länder, där samhället äger marken. Det är inte någonting att rekommendera varken ur miljöeller produktionssynpunkt. Jag vill vända mig till Åke Selberg och säga, att jag tror att svenskt jordbruk och svenskt skogsbruk skall vara mycket försiktiga när det gäller att låta samhället flytta fram sina positioner. Enligt vår uppfattning bör samhället flytta tillbaka sina positioner, så att jordbruket snart kan få bli en fri näring.

Fru talman!

Jag vill ställa två frågor till Sven Eric Lorentzon: Har äganderätten till jord och skog någon gång ökat demokratin i samhället? När har äganderätten förbättrat demokratin i samhället? Om man går tillbaka historiskt i tiden finner man att effekten helt klart har varit den motsatta, alltför många gånger.

Fru talman! När det gäller regionalpolitiken, herr Selberg, sade jag i mitt inledningsanförande att folk på olika sätt bör stimuleras att investera i fastigheter och att jobba. I stället för tvingande åtgärder finns det en lång rad åtgärder som kan vidtas för att stimulera folk. Ägandet har haft och kommer i fortsättningen att ha en enormt stor betydelse, inte minst i en sådan näring som lantbruket. Bonden lever fortfarande med ambitionen att överlåta någonting som han förvaltar till nästa generation. Ägandet är nu på väg att bli formellt, där samhället går in och bestämmer de gränser inom vilka man skall jobba. Åke Selberg säger att låga priser, rationaliseringar osv. har gjort att prisnivån på livsmedel är lägre, och det är säkerligen riktigt. Men innebär det att prisnivån nu är exakt den rätta? Man vill ju avskaffa rationaliseringskravet, vilket vi är överens om. Det måste innebära ett incitament för samhället att vid prisförhandlingar säga att fastighetspriserna är lägre. Kapitalkostnaderna har redan styrts så att de har minskat. Konsumenten skall där ha sin kompensation. Det är beviset när jag säger: Jordbruket sitter i dag stadigt i samhällets knä, och om jordbruket inte snart kommer upp ur det knät kommer det att gå illa.
Fru talman! När det gäller fastighetspriserna finns det skäl att påminna om att jordförvärvslagen kom till 1979, när ni moderater själva satt i regeringsställning. Varför kom den lagen till? Jo, det var till stor del just därför att fastighetspriserna hade ökat och att man ville begränsa dem.

Det är inget fel att någon har ekonomiska möjligheter att köpa fastigheterna, men det kan inte vara svårare att köpa dem om prisnivån är bra. Vi socialdemokrater tycker att den som är duktig och kan yrket skall ha ” möjlighet att bli jordbrukare. Det skall inte bestämmas av hur stor plånbok man har och inte heller av vilka föräldrar man har, utan det måste vara yrkeskunnandet och intresset som är avgörande.

Fru talman! Jag skall försöka undvika att ställa frågor, med tanke på tidsbristen och att det kanske kunde förlänga debatten ytterligare — om jag skulle få några svar. Jordförvärvslagen har diskuterats ute i bygderna, och en för Karl Erik Olsson välbekant tidning, ATL, som verkar i hans hemtrakter, har gjort en enkät för att försöka komma underfund med vad jordbrukarna tycker om jordförvärvslagen. Jag skall ta två citat. En jordbrukare sade: ”Måtte jag få uppleva den dag då Sveriges bönder åter får bestämma över egen gård och får se lantbruksnämnderna landet runt med all dess byråkrati skyfflas ned i underjorden.” Ett annat svar på enkäten var följande: ”Avskaffa alltihop, vi klarar oss bäst utan dom.” För att klargöra detta vill jag säga att 99 20 i enkäten var negativa mot denna lag. 1 90 svarade att de tyckte att lagen var bra. Fru talman! Det är företrädare för myndigheter, lantmäteri, lantbruksnämnd och lantbruksstyrelse plus några politiker som är de mest ihärdiga förespråkarna för ett bibehållande av denna lag och en synnerligen restriktiv utformning av lagen. Det tas aldrig någon hänsyn till säljare när det handlar om jordbruksoch skogsfastigheter. Det är en förmyndarpolitik i en ny skepnad. Vi talade en gång i världen om förmyndarregeringar, men detta är något helt annat. Vad utskottet föreslår, fru talman, är ett förmynderi, att gälla såväl redan nu etablerade inom jordoch skogsbruk som alla dem som vill etablera sig i dessa näringar. Menar utskottets ordförande att det endast är politiker som vet bäst? Lagen har inte, fru talman, hindrat en avfolkning på landbygden. I själva verket har allt detta kineseri, den byråkrati som tillämpas med hjälp av lagen, i stället påskyndat avfolkningen. Det är många som har gjort detta konstaterande. Tillåt mig citera vad utskottets ordförande herr Olsson sade i Jönåker för någon tid sedan: ”Om efterfrågan från jordbrukare är låg kan det bli lätt för lantbruksnämnderna att ge förvärvstillstånd till nästan vilken köpare som helst.” Detta måste stoppas, ansåg Karl Erik Olsson. Då frågar jag mig: Hur skall dessa säljare bete sig om lantbruksnämnderna skall ha möjlighet att stoppa de köpare som över huvud taget finns? Jag vill göra några konstateranden med anledning av vad försvararna av lagen har sagt. Tror Karl Erik Olsson att någon köpare vill förstöra eller förskingra den svenska jorden och skogen? Jag skall själv svara på frågan. Det är ingen köpare i dag som ingår ett köpeavtal med avsikten att förstöra eller förskingra. Det är ett påhopp på människor som är intresserade av att förvärva jord och skog som inte är värdigt en riksdagsledamot. Om det finns en marknad för jordoch skogsbruk kan det vara lika säkert att prisnivån kan sjunka som att den absolut bara kan stiga. Jag är övertygad om att Karl Erik Olsson har fel när han säger att man bara skulle få en höjd prisnivå om lagen tas bort. Den i dag rådande situationen är att det finns många ägare till fastigheter som vill sälja sin fastighet. Men de gör det inte av den enkla anledningen att de är tveksamma, för om de skulle sälja vet de att de kanske aldrig mer skulle få köpa någon ny fastighet. Om ingenting säljs, Karl Erik Olsson, kommer heller ingenting att kunna köpas. Det enda som kan styra detta till rätta är att vi har en fri marknad. För att få en fri marknad behövs också ett marknadspris. Efter den diskussion och den debatt som har förts i kammaren idagi detta ärende kan man bara konstatera, fru talman, att marknadsvärdet är något som kommer att fastställas i lantbruksnämndernas sammanträdesrum. Låt oss slippa jordförvärvslagen och det därmed sammanhängande eländet. Det kan vi slippa genom att stödja reservationerna 2, 6 och 11.

Fru talman! Jag tror inte att en debatt mellan mig och Anders Andersson är till särskilt stort gagn. Låt mig bara erinra om det jag sade i mitt första inlägg, nämligen att det finns en betydande skillnad mellan mark och andra ekonomiska tillgångar. Marken är så stor den är, den går varken att göra större eller mindre. Den ligger där den ligger i generation efter generation. Därför krävs det att samhället tar ett annat ansvar för ägandet av mark än för andra tillgångar, som blir föråldrade men som går att ersätta med nya efter hand. Att det finns en ganska utbredd kritik mot jordförvärvslagen är jag väl medveten om. Det kommer säkert att finnas sådan kritik också i framtiden. Men en del av de förändringar som har gjorts genom det arbete jordbruksutskottet har lagt ner på ärendet kommer att göra lagen bättre. Och det skall vi vara glada för.
Fru talman! Med anledning av att Karl Erik Olsson säger att lagen skulle bli bättre, skulle jag vilja göra ett konstaterande. Han gjorde den distinktionen att jordförvärvslagen skulle förenklas. Men om man tar utredningen som utgångspunkt och ser på slutprodukten i dag, kan man bara säga att ”det bidde inte ens en tumme”.

Fru talman! Idrottsrörelsen är en stor folkrörelse i vårt land. Med sina över två miljoner medlemmar når den ut till större delen av Sveriges folk — yngre såväl som äldre, kvinnor såväl som män. Det finns ca 40 000 lokala organisationer, och det beräknas att över 400 000 ideellt arbetande ledare bär upp verksamheten. Idrottsrörelsens sammantagna verksamhet bidrar till en betydande samhällsnytta i form av förbättrad folkhälsa, fostran till positiv social gemenskap och personligt ansvarstagande. Tillfredsställelse och livskvalitet växer fram hos många som satsar på stimulerande fritidsverksamhet. Frågan måste ställas: Vad vore vårt land och vårt folk utan denna enorma breddverksamhet? Säkert mycket fattigare på positiva alternativ, icke minst för ungdomen. Och vad skulle detta kosta i minskat människovärde och i ekonomiska eller sociala insatser från samhällets sida? Ett ordentligt och ökat samhällsstöd till idrotten behövs för att vidareutveckla enskildas engagemang och få fler frivilliga krafter till verksamheten. Även om kommunernas och statens bidrag till idrottsrörelsen är betydande står idrottsfolket självt för den största ekonomiska satsningen. Centern föreslår att Sveriges riksidrottsförbund beviljas ett statsbidrag på 239,5 miljoner, dvs. vi föreslår en höjning med 5,65 miljoner i förhållande till regeringsförslaget. Denna förstärkning skall i första hand gå till att genomföra programmen Ungdom och Motion. För genomförandet av programmet Ungdom har Riksidrottsförbundet prioriterat en allsidig utveckling av barnet i idrottsverksamheten och åtgärder för att behålla ungdomarna i föreningslivet. Det är också viktigt att bredda föreningsverksamheten utöver de rent idrottsliga inslagen samt att vidga och i än högre grad anpassa idrottsaktiviteterna efter ungdomars ålder, behov, mognad och förutsättningar. Genom idrottsskolor, lägerverksamhet etc. skall alla barn beredas möjligheter att prova olika idrotter. Programmet Motion omfattar idrottslig verksamhet som i första hand syftar till att stimulera människor till fysisk aktivitet och rekreation. Riksidrottsmötets prioritering av motion i närmiljön har vårt fulla stöd, både principiellt och praktiskt. Motionsverksamheten under senare år har ökat betydligt, och detta medför att högre krav ställs på träningsmetoder, kost, utrustning och säkerhet. De specialförbund som gör breddsatsningar genom enklare regler och anpassad verksamhet i gemenskap för unga och gamla, flickor och pojkar, kvinnor och män bör enligt vår uppfattning få ökat samhällsstöd. Speciella grupper såsom kvinnor, invandrare och handikappade bör på lika villkor komma i åtnjutande av idrottsrörelsens aktiviteter. Riksidrottsförbundet har begärt ett anslag på två miljoner för antivåldsinsatser. Vi tillstyrker denna begäran inom ramen för vårt förslag till anslagsökning. Rent allmänt är det viktigt att motverka det tilltagande våldet i samhället över huvud taget. Idrottsrörelsens aktiva insatser för att komma till rätta med doping är också värda allt stöd. Doping är helt ovärdigt idrotten och måste därför helt försvinna. Ur den breddverksamhet som jag här särskilt har betonat samt ur de insatser för en idrottsrörelsens högskola som vi fattade beslut om i morse kommer självfallet en betydande tävlingsoch elitverksamhet att spira. Och vi behöver också elitidrott med sunda förutsättningar. Många lag och enskilda idrottsmän och kvinnor har inspirerat massor av ungdomar till aktiva insatser. Därom finns åtskilliga bevis i dagens samhälle. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3 i denna del av betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Även jag vill uttrycka min tillfredsställelse med det beslut som riksdagen fattade tidigare i dag om att säga ja till en utredning om en idrottens högskola. Min förhoppning är att en sådan skola skall kunna förverkligas relativt snart. I likhet med Karl Boo vill jag också poängtera idrottens stora betydelse. Den är vår största folkrörelse och har ca 2,5 miljoner organiserade medlemmar. Av dessa är ungefär 1,6 miljoner i åldrarna 12-25 år. Dessa siffror visar att idrotten mer än någon annan folkrörelse engagerar unga människor. Idrotten ger utövaren möjlighet till fysisk stimulans, avkoppling och rekreation samt kontakter och kamratlig samvaro över alla sociala gränser. Rätt bedriven idrott befrämjar också individens hälsa och psykiska välbefinnande. Med detta vill jag poängtera att idrotten väl förtjänar den uppräkning av sitt anslag som den fått i årets budgetproposition. Mig förefaller anslaget väl avvägt sett emot andra behov i samhället. I anslaget till idrottsrörelsen är också inräknat anslaget till främjandeorganisationerna. Dessa har i många hänseenden en verksamhet med en annan inriktning än idrottsrörelsen. Någon organisatorisk samhörighet finns inte heller. Det är därför fel att Riksidrottsförbundet skall fördela det statliga stödet till främjandeorganisationerna, och dessa har också mycket kritiskt påtalat detta förhållande vid flera tillfällen. Det finns risk för att det kan uppstå konkurrens mellan idrott och andra former för friluftsliv och friskvård. Risk finns därmed också för ett motsatsförhållande mellan två ideella organisationer, och det förefaller mig onödigt. Främjandeorganisationernas anknytning till Riksidrottsförbundet i vad gäller anslagets fördelning bör snarast upphöra. Jag yrkar bifall till reservation 6 i utskottsbetänkandet. Folkpartiet har också en reservation fogad vid utskottsbetänkandet som gäller fjällturismen. I den svenska fjällvärlden är i dagsläget turistnäringen den enda näringsgren som kan ge sysselsättning och liv i dessa bygder. Jordbruket med boskapsskötsel, som tidigare var en betydande näringsgren, är numera i det närmaste borta. Fjällturismen har också en stor och växande betydelse ur rent turistisk synpunkt. Allt fler svenskar har upptäckt den nationella tillgång för rekreation och upplevelser som de svenska fjällen kan erbjuda. Vinterturismen har visat den starkaste ökningen, och längs hela vår fjällkedja har satsats stora belopp för att bygga ut liftsystem och turspår. Sommarturismen kommer också alltmer, även om ökningstakten blir långsammare där. Stora satsningar görs nu PR-mässigt för att sälja de naturtillgångar som finns i form av skönhetsupplevelser generellt, exkursioner in bland sällsynta arter av vår flora, det rika djurlivet, fiske och deltagande i spännande höstjakt. Det finns dock vissa hinder för att fjällturismen skall ta riktig fart och bli en folkrörelse i både bildlig och fysisk bemärkelse. Fjällanläggningarna för boende har inte den standard som turisterna numera kräver, och de anläggningar som är av god klass måste, för att klara sin ekonomi, ta ut jämförelsevis höga priser. Fjällturismen som näring brottas ekonomiskt med säsongsvackor som måste kompenseras ekonomiskt. Stödet för byggande av nya anläggningar och förbättring av gamla måste av detta skäl bli generösare. En generös inställning från samhället i vad gäller tillkomsten av ett för turismen billigt boende, som också är ekonomiskt rimligt för näringsidkaren, betalar sig väl ur samhällsekonomisk synvinkel, då det ger sysselsättning där inga andra alternativ finns. Det förbättrar också vår bytesbalans genom att svensken i större utsträckning semestrar i Sverige och de utländska turisterna kan erbjudas ett anpassat, bra boende i det turistparadis som blir uppenbart för allt fler människor och som har den exklusiva beteckningen ”Europas sista vildmark”. Utanför ärenderamen kring reservationen vill jag i sammanhanget tillägga att ett viktigt villkor, som måste uppfyllas om fjällturismen skall kunna få den utveckling som den förtjänar och som Sverige är betjänt av, är att också kommunikationerna förbättras. Vi behöver inte bara bra anläggningar och bra service som komplement till den storslagna naturen. Den måste också bli tillgänglig med bra kommunikationer. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 14 i utskottsbetänkandet.
Fru talman! Jag ber att först få yrka bifall till de vpk-reservationer av Alexander Chrisopoulos som är fogade vid detta betänkande. Den första gäller kommersialiseringen inom idrotten. Vpk har påtalat denna företeelse många gånger, och vi fortsätter att göra det eftersom idrottsrörelsen i sig har en så stor och viktig social funktion. Då snedvridningen av elitidrotten kommer med den tilltagande kommersialiseringen är det helt nödvändigt att vidta åtgärder. Vår andra reservation gäller ett ökat stöd till idrotten. Stödet borde vara av mycket större omfattning än nu för att motverka kommersialiseringen. Vi vill öka det med 37,4 milj.kr., och vi ansluter oss därmed till Riksidrottsförbundets äskande på 271 milj.kr. Vi vill satsa pengar på idrott för kvinnor, invandrare och handikappade. Inte minst kunde Riksidrottsförbundet ge medel till de mindre föreningar som lever på intäkterna av bingo och lotterier. Eftersom dessa intäkter har minskat kunde de få särskilda bidrag. Vår tredje reservation gäller frågan om internationellt idrottsutbyte, något som vårt land har haft i många år. Framför allt har Sverige satsat på att få en vinterolympiad. Men vi ser nu hur den olympiska rörelsen alltmer kommer på avvägar. Vi borde arbeta för att ge den en helt annan inriktning. Sedan vi behandlade den här frågan senast har vi fått ta del av eländet kring den tänkta vinterolympiaden i Falun och Åre, den olympiska rörelsens förfall, och nu ser vi den idioti som det innebär att försöka göra en OS-satsning i Östersund. Vi anser att den satsningen inte har mycket med idrott att göra, utan helt andra intressen ligger bakom. Internationellt idrottsutbyte skall ha en annan inriktning. Den fjärde reservationen gäller hur vi skall marknadsföra Sverige som turistland. Vi anser att Turistrådet skall lägga tyngdpunkten på naturoch friluftsliv och inte på andra, kommersiella satsningar. Den femte reservationen slutligen gäller de älvdalar i norr som är undantagna från utbyggnad. Där borde det finnas en utbyggnadsplan för rekreation så att områdena kunde göras mer attraktiva för fler människor. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna i betänkandet.